Herr talman! Efter Arne Anderssons i Gamleby yrkande på återremiss och Hans Peterssons i Hallstahammar deklaration här i dag, vilken vi alla lyssnade till med stort intresse, tycker jag att Arne Andersson — som jag betraktar som en i övrigt tung politiker — har tappat ganska mycket. Vi har diskuterat ett system som länge har behövt ändras och som inte har någon större relevans. Regeringen kommer, om allt som sagts är riktigt, att tvingas lägga fram ett nytt förslag och det snabbt. Det behövs. I finansutskottets betänkande står nämligen: ”Det är angeläget att den kommunala sektorn utvecklas inom de ramar som riksdagen tidigare angett. Utskottet förutsätter att regeringen i kompletteringspropositionen redovisar en samlad bedömning av den ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn och därvid föreslår de åtgärder som kan bli nödvändiga att vidta.” Som vi vet, herr talman, kommer kompletteringspropositionen inom de allra närmaste dagarna. Från majoritetens sida i utskottet har inte någon skicklighet i behandlingen av ärendet lyst fram särskilt påtagligt. Om inte återremissyrkandet hade ställts här i dag, hade det inneburit att vi fått olika beslut dels vad gäller skatteutjämningssystemet, dels vad gäller finansieringen. Det har också förvånat mig att socialdemokraterna inte har fullföljt den deklaration de framförde i fjol om de kommunala transfereringarna och minskningen av de specialdestinerade bidragen. Om socialdemokraterna hade fullföljt deklarationen hade det, enligt min mening, funnits förutsättningar för en bredare uppgörelse om den kommunala ekonomin. Arne Andersson accepterar tydligen vår allmänna inställning när det gäller minskningen av den statliga styrningen av kommunens olika åtgärder. Han sade att vi ville slopa den, men då har han läst på dåligt i vår motion. Jag vill för Arne Andersson citera: ”Skall det bli möjligt att få en god kommunal verksamhet måste den statliga styrningen av verksamheten minska markant.” Herr Arne Andersson, det är en viss skillnad i det yttrandet och vad Arne Andersson själv sade.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby berörde de olika partiernas politik när det gäller den kommunala sektorn. Han nämnde att vpk ville slå på 6,5 miljarder kronor och ansåg att detta inte är förenligt med samhällsekonomisk balans. Jag vill för tydlighetens skull redovisa att den absolut tyngsta posten när det gäller överföringen till kommunerna finns på arbetsmarknadens område, med mer än 4 miljarder kronor. Vi menar att man måste göra slut på ungdomslag och alla möjliga konstlade och delbetalda anställningar som gör att människor inte kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi menar att kommunerna och landstingen här skulle kunna göra mycket genom att skapa fasta, riktiga arbetstillfällen som garanterar trygghet och samtidigt gör stor social och fördelningspolitisk nytta. Där ligger en stor bit. Jag tycker det är förenligt med samhällsekonomisk balans att beskatta kapital, spekulation och aktieomsättning till förmån för att skydda viktiga sociala bitar i samhället som arrangeras i den gemensamma sektorn. Det är vår syn på den samhällsekonomiska balansen. Detta har ju utförligt utvecklats i debatten om den ekonomiska politikens inriktning. I mitt anförande hade jag vissa funderingar om ett blankt avslag, vilket ju knappast blir aktuellt. Jag vet inte i vilken ordning yrkandena kommer. Vi har fått ett förslag om återremittering som innebär att utskottet nu skall göra ett nytt försök att formulera ett förslag. Eftersom det har riktats så mycket ljus mot vpk och vår s.k. vågmästarroll i politiken, skulle jag något vilja utveckla detta. Vanligtvis är vågmästaren den som bestämmer inriktningen på förslagen. I vårt fall är det inte riktigt så. Om det finns nedskärning från båda sidor och vi stöder det ena eller det andra, innebär det inte att inriktningen ändras utan bara en förändring av graden av verkan. Jag menar att det är socialdemokraterna som från politiska utgångspunkter är vågmästare. Vänder man sig till vänster finns det en vänstermajoritet i riksdagen, och vänder man sig till höger finns det en högermajoritet. Det är det stora arbetarpartiet socialdemokraterna som är den politiska vågmästaren i årets riksdag.

Herr talman! Det återremissyrkande som Arne Andersson i Gamleby nu har ställt är ytterligare ett belägg för vad jag anförde i inledningsanförandet, nämligen att det socialdemokratiska förslaget har varit och alltjämt är ett Prot. 1986/87:110 oöverlagt hastverk. När det nu uppenbarligen går mot en återremiss, skulle 24 april 1987 jag vilja ge ett par ord på vägen till Arne Andersson och hans kamrater i Kommunalutskottet. ekonomiska Framför allt ber jag Arne Andersson vidareutveckla sin syn på effekterna frågor för 1989 och därefter. I Arne Anderssons hemlän, Kalmar län, skulle nämligen tio av tolv kommuner och därutöver landstingskommunen drabbas av effekter som är större än 50 öre per skattekrona för 1988. De är nu delvis eliminerade, men effekterna kvarstår för 1989 och därefter. Vad händer egentligen, Arne Andersson, med”effekterna för 1989 och därefter? Det tror jag är en sak som både Arne Andersson och hans partikamrater bör fundera över när nu ärendet återremitteras. Blekinge har av er anförts som ett län som är i Sydsverige särskilt gynnat. Av Kommunförbundets effektsammanställning beträffande regeringsförslaget framgår att av Blekinges fem kommuner får tre sämre tilldelning av skatteutjämningsbidrag enligt det nu föreliggande förslaget än med den nuvarande ordningen. Det är kanske också någonting att fundera över när förslaget nu går till ytterligare behandling.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby sade bl.a. att skatteutjämningsförslaget såvitt han förstod var godtagbart ute i kommunerna. Jag tror att han förstår väldigt dåligt eller också har han pratat med väldigt få personer. En sak som nästan inga kommunala och landstingskommunala politiker tycker om är de statliga pekpinnarna, dvs. specialdestineringen av statsbidragen. De tror nämligen inte, precis på samma sätt som jag beskrev tidigare, att det alltid är staten som vet bäst — hur mycket man skall göra av en viss service och hur den skall utformas. Jag beklagar att Arne Andersson tycks mena att det faktiskt alltid är centrala politiker från Stockholm som skall bestämma hur man skall bete sig ute i kommuner och landsting. Jag hoppas att återremissyrkandet ändå är en liten öppning och att man kan börja tänka i litet andra banor från socialdemokraternas sida. Arne Andersson räknade också upp en massa siffror om miljoner kronor hit och dit men utan att relatera dem till någonting, vare sig vad de betyder för människor eller vad de betyder för samhällsekonomin. Jag kan bara dra den slutsatsen att miljarden mer eller mindre i relation till finansdepartementets ursprungliga bedömning tydligen inte spelar någon roll, enligt Arne Anderssons uppfattning, för den kommunala expansionen och ekonomin. Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Slutligen får man väl koppla det framställda återremissyrkandet till en liten passus i utskottsbetänkandet. Där står det nämligen att man skall göra en utvärdering av det aktuella förslag et och se vad det får för effekter. Sedan skall man återkomma i nästa års kompletteringsproposition, står det. Det är i och för sig mer vanligt att man tar reda på vad förslagen har för effekter innan man bestämmer sig för om man skall genomföra dem eller inte. Om förslagen har bra effekter skall man genomföra dem. Har de dåliga effekter skall man inte genomföra dem. Men socialdemokraterna har hittills i denna fråga gjort 27 tvärtom. Först bestämmer de att förslaget skall genomföras, sedan skall de undersöka om det är bra eller dåligt. Jag hoppas att den debatt som vi har haft både i kammaren och i utskottet innebär att socialdemokraterna blir litet mer intresserade av att ta reda på vad förslagen faktiskt har för sakligt innehåll, innan de bestämmer sig för om de skall genomföras. Herr talman! Vi skall från folkpartiets sida inte motsätta oss återremissyrkandet, utan vi hoppas att det skall innebära att frågan återkommer till kammaren i ett betydligt bättre skick än den är för närvarande.

Herr talman! Rune Rydén började med att säga att han tycker att min politiska tyngd har minskat. Han kan dock inte ändra min fysiska tyngd, och det får man väl vara glad över. När det gäller hans övriga uppfattningar i dessa sammanhang får man under hand reda ut vad de står för. Beträffande Rune Rydéns replik är det egentligen inte mycket som behöver bemötas. Han tog upp sitt yttrande om pekpinnarna till kommunerna. I fråga om detta utgick jag från Rune Rydéns uttalande här i talarstolen. Det är möjligt att Rune Rydén gjorde en felsägning, men han sade faktiskt att man skulle ta bort pekpinnarna gentemot kommunerna. Det är riktigt att det står något annat i betänkandet. När det gäller den samhällsekonomiska balansen innehåller de synpunkter som Hans Petersson i Hallstahammar anförde en del kullerbyttor. Han menar att när man använder 4 miljarder på arbetsmarknadssidan kan dessa ingå i den samhällsekonomiska balansen, och det kan de göra i vissa situationer och i vissa sammanhang. Men man kan inte när som helst och hur som helst föra över 4 miljarder till en viss sektor utan att det påverkar samhällsekonomin, och detta gäller alla sådana företeelser. Hans Petersson i Hallstahammar talar i sitt huvudanförande om att vpk kommer att lägga ned sina röster. Han vill emellertid inte hävda att detta innebär ett stöd för det borgerliga alternativet. Men, Hans Petersson, indirekt innebär detta ett stöd för de borgerliga motionerna, eftersom det borgerliga förslaget annars inte skulle få majoritet. Rolf Kenneryd förde ett resonemang om konsekvenserna av utvecklingen under 1989-1990. Det finns självfallet anledning att se över detta. Det har jag och även utskottet gjort, och vi är väl medvetna om vad som händer i dessa sammanhang. Jag tror att kommunerna också är medvetna om detta. Med hänvisning till mitt tidigare inlägg vill jag påstå att kommunerna är så pass medvetna om nödvändigheten av att engagera sig och delta i arbetet med att klara av den totala samhällsekonomiska situationen för deras egen ekonomiska utvecklings skull. Medvetenheten i dessa sammanhang är således stor. Den justering som man nu föreslår medverkar också till att situationen 1989 i varje fall blir bättre än den har varit enligt det tidigare förslaget.

Herr talman! Jag skall inte ta om den ekonomisk-politiska debatt som vi haft. Synen på den gemensamma sektorns roll när det gäller att skapa arbete och rättvisa har vi kvar. När man skall föra en arbetsskapande politik måste man med olika medel söka se vilka instrument man har. Jag vet att det är väldigt svårt att tvinga storfinansen att etablera sig i Bergslagen, i Norrland eller på andra platser där det behövs nya arbetstillfällen. Storfinansen följer sina egna marknadsekonomiska lagar. Den investerar i tätorter, överhettade regioner och utomlands med regeringens goda minne. Här kan vi använda den gemensamma sektorn och via transfereringar från staten, då man har beskattat kapital och förmögenheter, skapa nya jobb och lokalisera dem där de behövs. Det är en effektiv politik. Om en hel generation — det börjar faktiskt handla om det — människor som i dag inte kan få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden verkligen får arbete, börjar betala skatt, leva ett vanligt liv och blir normala konsumenter, leder detta till en ekonomiskt positiv utveckling som på sikt faktiskt kan gynna budgetsaldot i stället för att dränera det. Det dyraste vi har är arbetslöshet. Sedan till frågan om vi stödjer de borgerliga eller inte. Arne Andersson i Gamleby vet hur försiktig jag har varit med att stödja de borgerliga. Jag har velat lotsa vårt förslag fram till kammaren som ett alternativ. Vi har från vår partistyrelses sida vädjat till den socialdemokratiska partistyrelsen att diskutera hur man skulle kunna minska nedskärningarna gentemot kommunerna. Vi har på allt sätt vårdat oss om vårt förslag. Vad som kommer ut av ett blankt avslag, som det kunde ha blivit, vet vi. När det gäller återförvisningen är det inte fråga om själva handlingen att trycka på voteringsknappen, utan frågan är vad socialdemokraterna själva gör med förslaget när de skall försöka omarbeta det. Som jag sade förut är ni politiska vågmästare. Ni kan välja mellan vänstereller högerinriktning. Självfallet kan det nya förslaget bli ett stöd för en borgerlig politik, om ni väljer det. Men det kan också bli ett stöd för vänsterpolitik om ni väljer det alternativet.
Herr talman! Efter Arne Anderssons i Gamleby återremissyrkande vill jag säga att vi moderater inte kommer att motsätta oss det yrkandet. Eftersom detta leder till en realbehandling av ärendet på nytt både i utskottet och här i kammaren, avstår jag från vidare argumentation nu.
Herr talman! Jag tror också, Arne Andersson i Gamleby, att vi kan vinna kommunernas medverkan när det gäller besparingar i statens utgifter, men en förutsättning för att vi skall vinna kommunernas medverkan och förtroende i denna fråga är att kommunerna upplever de förslag som läggs fram som fördelningspolitiskt riktiga och rättfärdiga. Det är icke det nuvarande förslaget. Jag skulle vilja skicka med ytterligare några ord på vägen med utgångspunktii en intressant sammanställning på s. 98 i budgetpropositionens bil. 9. Där finns en redovisning över medelsutdebiteringen per skattekrona i tre olika grupper av län. Man har grupperat länen i storstadslän, skogslän och övriga län. Därav framgår att skillnaden mellan storstadslän och skogslän i utdebitering med nuvarande system skulle vara 1,33 kr. Skillnaden mellan skogslän och övriga län är 97 öre. Efter förslagets genomförande skulle skillnaden mellan skogslän och övriga län vara så liten som 1 öre per skattekrona, medan skillnaden mellan storstadslän och övriga län alltjämt skulle vara 1,08 kr. Vad kan vara anledningen till den skillnad som föreligger även efter förslagets genomförande? Jag skulle vilja citera ett litet utdrag ur proposition 99, som gäller ledningen av den statliga förvaltningen och bakom vilken står Bo Holmberg. Ur denna citeras: ”Både demokratiska skäl och effektivitetsskäl talar för att staten bör minska sin detaljstyrning av kommunerna. De specialdestinerade statsbidragen är för närvarande föremål för en översyn. En särskild arbetsgrupp i regeringskansliet har i uppgift att studera bidragens effekter. Jag menar att detaljreglering via statsbidragen och de centrala myndigheternas normgivning måste minska.” Ett gott tips torde vara att efterhöra Bo Holmbergs synpunkter inför den fortsatta behandlingen i utskottet, som inte heller vi från centerpartiet kommer att motsätta oss, efter den återremiss som nu har föreslagits.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby sade inte så mycket i sin första replik, men han återkommer kanske. I sitt inledningsanförande nämnde han däremot att förslaget har en bra regional profil. Jag förmodar att han ändå är beredd att rucka på det påståendet, eftersom han sedan yrkar att hela betänkandet skall återförvisas för förnyad utskottsbehandling. Jag vill säga att den regionala profilen är ganska dålig i detta förslag. Utjämningsbidragen är det viktiga för att utjämna mellan rika och fattiga kommuner, men man föreslår en stor minskning av de penningbeloppen. De specialdestinerade bidragen går i första hand till de rika kommunerna, men där föreslår man just ingenting. Den avgift som belastar de rika kommunerna föreslår man skall minska. Det innebär att belastningen på de rika skall minska. Jag tycker att det finns utrymme för en del förbättringar, för att åstadkomma en betydligt bättre fördelning mellan rika och fattiga kommuner i utjämningsförslaget. De förslag som vi har fört fram från folkpartiets sida har faktiskt en betydligt bättre samlad regional profil. Dessutom, herr Andersson, stämmer de totalt sett bättre med vad som är nödvändigt för att det hela skall hänga ihop rent ekonomiskt med hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen. Arne Andersson sade just inte någonting om detta, men jag hoppas att den nya sakbehandling som vi skall ha i utskottet efter en återförvisning innebär att man också från socialdemokratisk sida försöker tänka litet mer konstruktivt än vad som hittills har varit fallet. Jag vill avslutningsvis, inför den nya sakbehandlingen, ta upp en liten passus från den senaste långtidsutredningen. I och för sig har vi ännu inte behandlat den, men rimligen bläddrar ändå finansutskottets ledamöter i den då och då. Där står det i ett avsnitt om just den offentliga sektorn — på s. 178, för den som är intresserad — bl.a. följande: ”Konkurrensen är av mycket stor betydelse för att pressa kostnader och frammana god kvalitet. Myndigheter bör därför ges möjlighet att konkurrera med varandra. Vidare bör privata företag ges möjlighet att konkurrera med myndigheter på lika villkor, dvs. med samma subventioner och samma behandling när det gäller tillstånd och skatter.” Det är ett ganska intressant påstående. Jag menar att det finns möjlighet att göra många viktiga förändringar som underlättar för kommuner och landsting att tillhandahålla service av god kvalitet men till lägre kostnader. Det är en utomordentligt viktig faktor när man just diskuterar både utjämningsbidrag och statsbidrag till kommuner i samklang med vad som krävs rent samhällsekonomiskt.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar säger att han på allt sätt har försökt stödja det socialdemokratiska förslaget. Det kan man diskutera. I den här omgången kan man väl säga att så definitivt inte är fallet. Egentligen funderar man över vad som har hänt sedan utskottet justerade betänkandet. Det finns ju inga ändringar i betänkandet, men nu avstår vpk från att delta i omröstningen. Från vpk:s sida måste ändock någon form av bedömning ha skett av de alternativ som föreligger. Faktum kvarstår att det förslag som betänkandet innefattar även från vpk:s synpunkt måste vara det mest acceptabla. Såvitt jag förstår kan vpk inte acceptera något annat förslag. Rolf Kenneryd talade om att det är angeläget att man lägger fram förslag som kommunfolk uppfattar som fördelningspolitiskt riktiga. Man är nog ganska medveten om att man i en kärv statsfinansiell situation måste acceptera att neddragningar sker och att fördelningspolitiken måste förändras. Detta ligger i förslagets inriktning. Jag är väl medveten om de inriktningar som finns i proposition nr 99 som Kenneryd hänvisade till. Jag har tidigare meddelat min uppfattning att det är nödvändigt att man i fortsättningen medverkar till en förändring när det gäller vissa regleringar och styrningar från centralt håll. Anne Wibble har också varit inne på detta, när hon talade om att storstadspolitiker skall styra utvecklingen. Jag delar uppfattningen att man inte kan acceptera detta. Anne Wibble talar också om den regionalpolitiska profilen och menar att min uppfattning skulle förändras genom mitt återremissyrkande. Så är icke fallet. Inriktningen i regeringens förslag när det gäller den regionalekonomiska profilen ligger kvar. Däremot finns det kanske anledning att i andra sammanhang diskutera förslaget och utvecklingen, för att sedan återkomma till kammaren.

Herr talman! Jag har väckt två motioner som har behandlats i detta betänkande. Jag skulle ha yrkat bifall till de reservationer, 2, 14 och 25, som gett dem ett positivt erkännande. Jag noterar för övrigt med glädje att utskottet som sådant givit min och Ewy Möllers motion en välvillig skrivning. Jag begärde emellertid, herr talman, ordet i anledning av min motion Fi312. I anslutning till den har jag en stilla undran att framföra beträffande handläggningen av skatteutjämningssystemet, trots att ett återremissyrkande nu har framlagts. Kommunerna och landstingen i tolv län i södra och mellersta Sverige har gjort en tämligen unik manifestation över partigränserna. Deras enhälliga framställning gjordes för drygt ett år sedan i skatteutjämningsfrågan. Deras gemensamma dokument hade föregåtts av mycket arbete, många interkommunala överläggningar och följdes sedan upp med information och uppvaktningar på högsta nivå. Bakom aktionen stod sålunda representanter för alla partier i ansvarig ställning. En framstående socialdemokrat gick i spetsen för aktionen. Man frågar sig: Vad hände sedan? I de s-märkta motioner som finansutskottet behandlat begärde man ytterligare extra skatteutjämningsbidrag för kommuner som skulle hamna i svårigheter genom regeringens förslag. Utskottsmajoriteten tog då fasta på denna gest till möjlig förbrödring på den socialistiska sidan. Utskottet lade ytterligare 200 extra miljoner i regeringens bidragspott till extra skatteutjämning. Man kunde, herr talman, inte uppfatta detta på annat sätt än att exakt så mycket krävdes för att släta över ett dåligt förslag med nödig kosmetika och för att skapa enighet inom leden — för stunden. Så många miljoner sämre var alltså ursprungsförslaget. Med dessa miljoner tycktes regeringsförslaget ha lyfts upp till en acceptabel nivå, acceptabel enligt Arne Andersson i Gamleby för de många socialdemokratiska riksdagsmän som tillika är kommunala förtroendemän och som stått bakom den aktion som jag nyss beskrivit.

Var det 200 milj.kr. för 1988? Systemet som sådant blir ju inte bättre med detta! Var det ”den bestående helhetslösningen” som man talade om? Var den eniga, övertygade manifestationen för ett annorlunda skatteutjämningssystem inte mera värd? Som kommunala företrädare har ni alltså uppvaktat er själva i det socialdemokratiska kollektivets skepnad. Om en stund skulle ert kollektiv ha fattat ett beslut enligt ett utskottsbetänkande som går stick i stäv emot de önskemål som ni har som kommunalpolitiker. När nu i stället återremissyrkandet troligen kommer att vinna bifall vill jag sända med en fråga: Blir det kommunalpolitikern som gör omarbetningen eller blir det riksdagsmannen, dinglande i finansministerns kaspertrådar? Herr talman! Hur skall allmänheten veta för vilket intresse denne dualistiske förtroendeman kommer att agera förespråkare?

Herr talman! Jag tror att jag inte ens behöver ta i anspråk 30 sekunder för detta anförande. Jag begärde tidigare replik mot Arne Andersson i Gamleby, men hade ingen replikrätt kvar. Han menade att jag skulle ha sagt att jag gjort allt för att stödja det socialdemokratiska förslaget, men det är inte så. Jag sade att jag i utskottet har vårdat mig om vårt förslag. Det innebär att jag har tagit fasta på att man försöker minska spännvidden mellan kommunerna och skapa större rättvisa, men att jag har motsatt mig ekonomiska nedskärningar. Jag har i stället velat höja nivån.

Herr talman! Kammaren skall nu ta ställning till ett yrkande om återförvisning, och vi kommer att stödja det yrkandet. Vad denna återförvisning kommer att innebära avgör ni, Arne Gadd. Vilken inriktning kommer det nya förslaget att få? Om det blir ett stöd för en borgerlig politik eller inte är beroende av huruvida ni släpper fram en sådan. Om det blir en socialistisk politik eller inte är beroende av huruvida ni vänder er åt vänster.

Herr talman! Det har hittills rått en bred samling kring den grundläggande inställningen att HIV-smittan skall bekämpas med upplysning, kunskap och förtroende mellan medborgare och samhällsorgan. Spridning av kunskap, säkra metoder i sexualumgänget och åtgärder för att med socialtjänsten nå kontakt med den kategori drogberoende som utgör farliga smittbärare är givetvis grundpelare i aidspolitiken. Det innebär också att man tar ställning emot vissa andra betraktelsesätt, vilka ibland skymtar i diskussionen. Allmänna repressiva åtgärder, omfattande karantäner eller social särbehandling av hela befolkningsgrupper innebär inte bara en fara för det medborgerliga frioch rättighetssystemet, de är också organisatoriskt mer eller mindre orimliga i ett modernt samhälle. Vad mera är, den sortens samhälleliga attityder är generellt sett ägnade att störa ett effektivt smittskyddsarbete av den anledningen att ett sådant inte är förenligt med en allmän atmosfär av skräck för smittan och rädsla för myndigheter. Skrämseleffekt och skräckstämning leder regelmässigt till en upptrappning av de repressiva förfarandena och skapar på detta sätt en ond cirkel. Respekt inför en allvarlig smittofara är något annat än den skräck som leder till att man vill utsätta andra för särbehandling eller undantagslagar. Från dessa utgångspunkter är det som vi i vpk bl.a. ser en utvidgad anonymitet vid provtagning som en positiv åtgärd. Vi är medvetna om att den reella, praktiska innebörden av detta möjligen är ganska begränsad med tanke på den åtminstone formellt sett stränga sjukvårdssekretess som redan råder. Men också under nuvarande förhållanden kan det finnas en viss risk för läckage, och saken kan ha sin psykologiska betydelse. Det viktiga är att man gör vad som kan göras för att etablera kontakt med hälsovården. Det som verkar hämmande på benägenheten att ta kontakt bör man söka undanröja. Etableras väl kontakten med den smittade kan ju också den subjektiva rädslan undanröjas. Samhällets intresse att bryta anonymiteten är ju i realiteten begränsat till det fåtal fall där uppenbar risk för destruktivt beteende hos patienten föreligger. Man måste också se anonymitetsfrågan i sitt större sociala sammanhang. Att den över huvud aktualiseras på detta sätt sammanhänger ju i stor utsträckning med de attityder som i samhället alltjämt råder mot homosexualitet och homosexuella. När en människa inte känner sig våga visa sin sexuella inriktning och få den naturligt accepterad, får det följder för inställningen till det officiella samhället och dess hälsovård. En konsekvent hållning till de homosexuellas samhällssituation, en ideologisk kamp mot fördomar och vanföreställningar är därför nu angelägnare än någonsin. Det är också uppenbart att ett bättre samarbete med de homosexuellas organisatoriska företrädare är behövligt. Herr talman! Man kunde ha hoppats att den allvarliga situation som aidshotet innebär skulle ha verkat väckande i den bemärkelsen att den mänskliga solidariteten, en upplyst hållning i sexualpolitiken och en bättre chans för den moderna socialtjänsten skulle ha vunnit anhängare. Det finns ännu en sådan möjlighet, läget står i stor utsträckning och väger. Men det finns också akuta hot om ökad rädsla och förstärkta fördomar, om återgång till repressiva förhållningssätt. Detta speglas i riksdagsmotioner och utredningsarbete, lika väl som i vissa opinionsströmningar. Det finnst.ex. de som tror att man kan motverka HIV-smitta genom att vägra skriva ut p-piller åt unga flickor — en bisarr tanke, som visar bra litet av insikt om både mänsklig sexualitet och smitta. Det är något egenartat att atmosfären är sådan i samhället att en partiledare från 1900-talet tror sig vinna röster genom att uppträda som en biskop från 1400-talet. Det finns de som tror att man kan illegalisera folks umgänge och därmed få dem att sluta att umgås. Det finns en statlig utredning som vill klassa alla veneriska sjukdomar som allmänfarliga, tydligen utan tanke på de grundlagsmässiga effekterna. Det finns de som vill vidga den personkrets som kan tas om hand med tvång enligt LVM — och detta i ett läge där man inte vet var man skall förvara de tvångsomhändertagna och inte heller överblickar de flyktbeteenden som detta kan komma att utlösa bland missbrukarna. Det är för övrigt ur smittskyddssynvinkel en helt ologisk åtgärd, eftersom den väsentligen kommer att drabba folk som inte utgör någon smittorisk. Allt detta visar hur förrädisk politiken blir, när den skall föras på de mest upprörda, kortsiktiga och fördomsfulla opinionernas villkor och när partier inte bryr sig om på vilka premisser de egentligen vinner sina röster. Det gäller att visa handlingskraft. Detta är någonting som så att säga gärna ligger i luften, alldeles oavsett vad handlingen leder till eller om den har någon verklig effekt. Det finns en oroande risk för att handlingarna inriktas på fler tvångsomhändertaganden i stället för på en ökning av resurserna inom socialtjänsten. Nu är det inte så politik kan vinnas när det gäller svåra mänskliga problem eller existentiella hot. Den kan vinnas bara i en anda av solidaritet, upplysning och respekt för människors integritet och medborgerliga rättsställning. Det ger kanske inte popularitet för tillfället, men det är en ståndpunkt som vinner i längden. Det är framför allt en ståndpunkt värdig ett civiliserat samhälle. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill här i kammaren endast kommentera de delar av betänkandet som behandlar ledningen av aidsarbetet, medel för forskning, tillgång till sprutor och kanyler samt anonymiteten vid provtagning. Utskottets vice ordförande kommer senare att behandla de delar av betänkandet som berör insatser för vården av HIV-smittade och aidssjuka samt vissa regler inom lagen om vård av missbrukare. Det var så sent som 1981 som man i USA ställde de första diagnoserna på en förvärvad immunbristsjukdom som benämndes aids. Sjukdomen visade sig vara slutfasen av en infektion som uppkommit genom ett virus, som numera av Världshälsoorganisationen benämns HIV. Första sjukdomsfallet i Sverige påträffades för mindre än fem år sedan. Då inga motmedel eller botemedel var kända, fordrades snara insatser för att klarlägga smittvägarna, och arbetet startade omedelbart för att kartlägga existensen av smitta, behov av vårdinsatser för de drabbade, informationsoch lagstiftningsåtgärder för att skydda människor mot risken att utsättas för smitta. De första rapporterna om smittans spridningstendenser var synnerligen alarmerande. Fortfarande är det oklart hur brett och hur snabbt HIV-virus spridits och sprids, och därför är prognosen för väntade aidsfall mycket svår att förutse. Stora satsningar sker nu över hela världen för att skapa större klarhet, finna verksamma vacciner och botemedel. I USA har tills i mars 1987 nästan 32 000 aidsfall rapporterats. Av dessa har ca 60 96 avlidit. I Sverige har fram till i februari i år 98 personer insjuknat i aids. Drygt 50 av dem har avlidit. Ca 1 400 personer har genom test påvisats vara smittade av HIV-virus. Genom riktade informationsinsatser uppmånas nu personer som kan anses ha varit utsatta för smittrisk att genomgå test. En mycket grov uppskattning är att mellan 5 000 och 10 000 personer kan befaras ha varit utsatta för HIV-virus i vårt land. Alltsedan den första upptäckten av HIV och aids i Sverige har en rad myndigheter och organisationer engagerats i informationsoch kartläggningsarbete. I år har en bred upplysningskampanj startats. Kunskap är bästa medlet att förebygga smittans vidare spridning. All samlad erfarenhet redovisas på ett klart och tillgängligt sätt. Kunskap behövs både som skydd och som hjälp. Myter som byggts upp kan och måste ersättas av sakliga redovisningar. Budskapet är att alla kan drabbas. Smittvägarna är i dag kända. Vi vet hur vi bäst kan skydda oss. Testmöjligheterna och olika stödresurser presenteras och erbjuds i kampanjen. För att leda arbetet har en särskild aidsdelegation sedan länge arbetat som ett nationellt samordningsorgan för aidsbekämpningen. Delegationen består av 18 ledamöter med förankring i regering och riksdag, forskningsinstitutioner, organisationer och myndigheter. Delegationen biträds av ett särskilt kansli, som förstärks successivt när arbetsuppgifterna breddas. Handläggande tjänstemän i aidsfrågor från socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet deltar i delegationens arbete. Delegationen har också bildat referensgrupper för flera projekt. Extra medel för bekämpningen av aids har även beslutats. Användningen av dessa redovisas och diskuteras i delegationen. Utskottet anser att aidsdelegationen har utvecklats till ett väl fungerande organ för att leda och samordna arbetet med aidsbekämpningen i Sverige. Utskottet utgår från att delegationen tillför sig ytterligare kompetens allteftersom nya handlingsprogram utvecklas. Ett exempel på detta redovisades vid delegationens senaste sammanträde, då planerna för ett särskilt vetenskapligt råd diskuterades. Det finns erforderliga medel avsatta för angelägna forskningsändamål. I budgetpropositionen föreslås ett anslag på 5 milj.kr. I ett par motioner yrkas högre belopp. Det är då viktigt att påpeka att betydligt större belopp tillförs aidsforskningen på andra vägar, bl.a. genom medicinska forskningsrådet och styrelsen för teknisk utveckling. En del av den ökning på närmare 30 milj.kr. som MFR får under den kommande treårsperioden motiveras av forskningsbehov kring aids och HIV. Utskottet har uppskattat att aidsforskningen på olika vägar får 12 å 13 milj.kr. under 1987. Forskningen får på detta sätt också en stor bredd. Även delegationen för social forskning har ansökningar för behandling, föranledda av aidsproblematiken. Utskottet markerar i sitt betänkande att brist på resurser inte får hindra forskningen när det gäller aids och bedömer att ytterligare resurser kommer att krävas i framtiden. På detta område kommer givetvis internationell samverkan att vara angelägen, och Nordiska rådet har också aktualiserat ett samarbete kring aidsbekämpningen. I den allmänna debatten och till följd av denna har i några motioner tagits upp frågan om fri försäljning eller förskrivning av sprutor och kanyler till missbrukare som tillhör riskgrupper för HIV-smittans spridning. Utskottet hari anslutning till detta också diskuterat det särskilda projekt som använt sig av fri utdelning av sprutor i samband med vårdprogram. Utskottet anser att en fri försäljning av sprutor eller kanyler inte bör komma till stånd. Så till sist några ord om aidstestningen. En viktig del av den pågående informationskampanjen är att uppmana alla som har anledning befara att han eller hon kunnat bli smittad av HIV att ta kontakt med hälsooch sjukvården för testning. Aidsdelegationen diskuterar just nu också vilka särskilda målgrupper man vill nå med en utökad HIV-testning. Detta gäller bl.a. ett riktat erbjudande till alla gravida, för vilka effekterna av en eventuell smitta kan vara särskilt svåra. Förslaget att utöka anonymitetsskyddet att även gälla vid ett positivt testresultat avstyrker utskottet. Det är viktigt att den som är smittad får sjukvårdens stöd och hjälp. Det kan vara angeläget att påpeka att den tystnadsplikt som gäller inom all hälsooch sjukvård skall utgöra en fullgod garanti för att den som drabbas av HIV-smitta skall få ett bra stöd och en god vård med fullgott skydd för sin personliga integritet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 19 och avslag på de fem reservationerna i anslutning till mom. 3, 5, 9, 10, 11 och 13.

Herr talman! Erik Janson har lugnt och sakligt redovisat utskottsmajoritetens motiveringar och förslag, men jag tror inte att vi kommer att lyckas övertyga varandra här i kammaren. Jag anser att aidsdelegationen förvisso har gjort goda insatser. I Sverige ligger vi väl framme vad gäller att mobilisera resurser mot aids. Mycket av värde har uträttats under de gångna åren, inte minst sedan det ii fjol blev ett trendbrott i fråga om tillgången på resurser för aidsinsatser. Samtidigt är det emellertid mycket som vi inte har gjort, och många brister kvarstår. Jag tror inte att Erik Janson kan bestrida att arbetet inte har förts framåt med maximalt tempo. Det tog ett år från riksdagens beslut om en massiv informationskampanj till dess att kampanjen kom i gång. Det tog också ett år för socialdepartementet att handlägga ett ganska enkelt ärende om ett säkerhetslaboratorium, som är en oerhört viktig resurs för forskningen. Bevisligen har många anslagsansökningar om aidsforskning avslagits i brist på medel. Om vi går bakåt i tiden tror jag att vi kan se att det inte har varit den önskvärda kraftfullheten och bestämdheten i hanteringen av dessa frågor. Blickar vi framåt i tiden ser vi mängder av uppgifter som förestår och som kräver utomordentligt beslutsamma insatser. Jag är övertygad om att den svenska kommittémodellen har en viktig funktion att fylla för en hel del typer av samhällsfrågor. Men när det gäller att mobilisera resurser i samhället, att beslutsamt se till att saker och ting fungerar samt att sätta i gång så många olika saker och ompröva så många olika lagar som det är fråga om i detta fall, då är det viktigt att det finns en kraftfull stab som kan föra arbetet framåt dag för dag och som inte är hänvisad till att träffas en gång i månaden.
Herr talman! Som jag sade i går vilar ett mycket stort ansvar på regering, riksdag, sjukvårdshuvudmän, kommuner och även på många centrala myndigheter. Det är nödvändigt att människor känner att dessa instanser agerar resolut och förtroendeingivande. Informationen måste vara så utformad att människor skall kunna lita på att man där gör vad man kan. Visst pågår det också ett omfattande arbete. Men en viktig och förtroendeskapande åtgärd är att anslå pengar till forskning. Vi var besvikna över det lilla belopp från aidsanslaget som avsattes till forskning. Vi har därför krävt att utskottet kraftfullt markerar den vikt man fäster just vid forskningen. Det är nämligen bara genom ett resolut och kraftfullt agerande som man kan väcka människors ansvarskänsla för sig själva och sin omgivning. Om vi inte ger forskningen tillräckliga ekonomiska möjligheter — och den behöver betydligt mycket mer pengar både nu och i framtiden — kan vi inte komma till rätta med aidsepidemin. Forskning för att få fram läkemedel och medicin är avgörande i sammanhanget. Jag beklagar verkligen att utskottet inte har velat göra detta tillkännagivande.
Herr talman! Jag noterar att Daniel Tarschys i sitt inlägg sätter gott betyg på aidsdelegationen och att han godkänner aidsdelegationen som det ledningsorgan vi behöver för aidsbekämpningen i vårt land. Det finns en ambition hos Daniel Tarschys att delegationen skulle sammanträda oftare och inte, som han uttryckte det, vara hänvisad till att mötas en gång i månaden. Då är det viktigt att notera att delegationen, där det ingår företrädare för en rad intressegrupper, alltifrån regeringsnivån över riksdagen med de fem partierna till myndigheter och organisationer, också har ett kansli däremellan för allt kontaktarbete med tjänstemän i de olika organisationerna och myndigheterna. Det är alltså avstämningen som sker vid delegationens sammanträden. Jag upplever nog att en tätare sammanträ desfrekvens med hela delegationen på 18 ledamöter plus biträdande tjänstemän kanske rent av skulle skapa en ryckighet och en för stor disposition av detta forum och dessa personer, till men för det dagliga uppföljningsarbete som delegationens kansli har att utföra. Att det finns exempel på att framställningar om anslag för forskning skulle ha avslagits med hänvisning till brist på medel har jag svårt att föreställa mig. Däremot skall man inte bevilja medel som ansöks till vilken forskning som helst utan att granska att den är adekvat. Där kanske det har funnits vissa fördröjningar. Jag känner inte till de exempel som Daniel Tarschys vill ta fram som bevis för sitt påstående. Vad vi noterar i utskottets yttrande är att forskningen skall bedrivas brett och med medel ur olika konton och kassor och att betydande medel ställs till forskningens förfogande. Med en replik till Ann-Cathrine Haglund vill jag också markera att det kraftfulla agerande som hon efterlyser är just vad aidsdelegationen med sin aktivitet i dag företräder. I anslutning till detta vill jag slutligen kommentera synpunkterna på informationskampanjen. Om vi hade gått ut för tidigt med informationskampanjen, hade vi kunnat informera om en mängd frågetecken, men vi hade kunnat redovisa föga kunskap. Nu har vi en betydande kunskap att meddela svenska folket, och det skapar trygghet i informationen och gör den bra.

Herr talman! I ledningsfrågan kommer vi kanske inte närmare varandra här. Jag talar för otåligheten. Jag menar att det finns mycket som måste göras mycket snabbt. Erik Janson talar för tålamodet och den sedvanliga administrativa noggrannheten och sävligheten — allt skall ske i god, normal svensk ordning. Jag tycker att man måste skilja på frågor och frågor. Många frågor skall vi hantera precis så som aidsdelegationen och andra statliga kommittéer gör, men andra frågor måste handläggas på ett helt annat sätt. Det är inte heller så att kunskapen om aids och HIV-smittan har ökat språngvis det senaste året. Det återstår tyvärr fortfarande många frågetecken. I denna besvärliga kamp är vi alltid i det läget att vi måste gå ut och informera trots att vi inte har full kunskap om hur fiendens ansikte ser ut. Man måste på basis av den kunskap man har försöka ge så goda råd som möjligt. Den uppgiften kommer vi att ha långt framöver. Det hade varit bra om man hade kommit i gång tidigare. Får jag sedan ta upp en sak som Erik Janson berörde i sitt anförande men som jag inte hunnit kommentera förut, nämligen tillgången till rena sprutor. I Lund pågår ett mycket intressant experiment, där man låter narkomaner byta ut sina smutsiga redskap mot rena. Utskottet säger att den verksamheten inte får utvidgas och inte får etableras i andra delar av landet. Jag tycker faktiskt att detta är mycket anmärkningsvärt och bekymmersamt. I hela Europa är aidsbekämpare överens om att narkomaner inte bör förmenas fria sprutor. Vid det WHO-möte som nyligen hölls var alla länder utom Sverige inne på tanken att man inte skulle förmena narkomaner fria sprutor. Jag var häromveckan i Tyskland. Där hade just hälsovårdsministrarna från de olika delstaterna haft sammanträde. Alla utom företrädaren för Bayern var överens om en gemensam aidsbekämpningspolitik. I den ingick som ett viktigt led att man inte skulle förmena narkomaner tillgång till rena sprutor. Men utskottsmajoriteten har en annan uppfattning. Den står isolerad i Europa — möjligen är den i sällskap med dem i Bayern. Man menar att de som är narkotikaberoende bör hindras från att komma över rena redskap. Detta är ett allvarligt problem t.ex. i våra fängelser, där orena redskap går runt bland de intagna. Det är alltså ett allvarligt problem för dem som är så stora slavar under den här lasten att de inte kan bryta sig ur sitt narkotikaberoende. På denna punkt tycker jag således att utskottsmajoriteten har intagit en ståndpunkt som är mycket beklaglig ur smittbekämpningens synvinkel.
Herr talman! Att det har förekommit avslag på forskningsansökningar står det att läsa om. Jag avser då den utformning av forskningen som aidsdelegationen har begärt och även fått. Ett kraftfullt agerande från utskottets och riksdagens sida hade varit att bifalla vårt förslag om ett tillkännagivande just om forskningen. Förslaget återfinns i reservation 2. Det skulle samtidigt vara en stimulans för forskarna. Det är ju mycket viktigt att många av de forskare som vill arbeta på att få fram mediciner och läkemedel också stimuleras i sitt arbete. Den stimulansen kan de få i och med att nämnda uttalande görs. Tyvärr vill inte majoriteten uttala detta. Sedan några ord om informationskampanjen. Jag vet inte om det var mitt inlägg från i går som Erik Janson åsyftade. Det är i alla fall bra att vi har en informationskampanj. Men samtidigt vill jag framhålla att man måste lyssna till reaktionerna från olika håll ute i landet när det gäller den här informationskampanjen. Vidare måste denna kontinuerligt utvärderas. Man måste också ta vara på synpunkterna och förändra kampanjen. Det är ju av människors reaktioner som man kan utläsa hur kampanjen har fallit ut. Om det finns tecken på att informationen är för tam, för litet engagerande eller för kylig, måste man ta lärdom av det och ge kampanjen en annan utformning. Många av de motioner som behandlas i detta betänkande innehåller mycket värdefulla krav när det gäller utformningen av informationen. Jag tror att det är viktigt att vi verkligen är lyhörda. Vi måste ta reda på hur människor har uppfattat kampanjen, med tanke på den framtida utformningen av denna. Först då kan vi få människor att ta eget ansvar och först då kan vi nå ut till människorna med budskapet att aids angår alla. Alla måste vi, som sagt, ta personligt ansvar.
Herr talman! Angående informationskampanjen måste det ändå noteras att information kontinuerligt har gått ut till svenska folket på många vägar — aidsdelegationen har varit en källa. Så skedde långt innan man gick ut med den nyligen startade kampanjen. Det har inte rått stor tystnad, utan information har successivt gått ut. Med stort intresse har man också tagit emot information allteftersom man fått de kunskaper som har kunnat förmedlas. Det finns alltså en samlad kunskap, vilken har legat till grund för denna typ av större kampanj. Givetvis följs en sådan här kampanj upp både med utvärderingar och med en grannlaga granskning för att man skall veta hur man skall gå vidare — på skolnivå eller i folkrörelsernas regi — och hur en kampanj blir så effektiv som möjligt. Det ingår ju i arbetet med en kampanjuppläggning att en utvärdering görs successivt. Kampanjen kan, som sagt, behöva en ny utformning. Men det är omöjligt att i dag besluta om hur utformningen skall vara om ett eller två år. Därför finns just aidsdelegationen, som skall diskutera och successivt följa upp detta arbete. Sedan något om forskningen. Ann-Cathrine Haglund har tagit del av en lista över beviljade och icke beviljade anslag när det gäller forskningsframställningar. Därav kan man utläsa vilken forskning som för tillfället varit angelägen och adekvat. Här kan klart sägas ut att det inte innebär att man en gång för alla säger ja eller nej, utan prövningen fortsätter allteftersom man vinner nya erfarenheter. Det gäller framför allt nu, när så pass stora medel står till förfogande. Jag betonar återigen att det inte bara är genom det enskilda anslaget om 5 milj.kr. som medel har ställts till aidsdelegationens förfogande, utan man har också fått hjälp på annat sätt — genom forskningsråd, delegationen för social forskning, MFR och STU.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg koncentrera mig på insatser för narkotikamissbrukare. Jag har tidigare, bl.a. i regeringens proposition om särskilda medel för bekämpningen av aids, framhållit att hotet att aids snabbt skall sprida sig bland personer som missbrukar narkotika intravenöst gör att utvecklingsarbetet inom narkomanvården måste påskyndas väsentligt. De som missbrukar intravenöst är, det vill jag understryka, en för smittskyddet mycket strategisk grupp. Jag delar därför helt den oro som uttrycks i utskottets betänkande beträffande bristande vårdresurser, särskilt beträffande LVM-vården. Vårdinsatserna är centrala, och jag skall här redovisa konkreta exempel på hur delar av det särskilda anslaget på 100 milj.kr. för bekämpningen av aids hittills har använts. Ett intensivt arbete för att stimulera kommunerna att utveckla sin narkomanvård har ägt rum i samarbete mellan bl.a. socialdepartementet och socialstyrelsen. Kommunförbundet har vidare aktivt deltagit i utvecklingsarbetet genom att, tillsammans med departementet och socialstyrelsen, anordna regionala konferenser i sådan utsträckning att representanter för samtliga kommuner nu har deltagit i diskussioner om hur alla missbrukare skall kunna nås för vård och behandling. Konkret har 20 nya specialenheter, s.k. vårdbaser, för vuxna narkotikamissbrukare redan kommit i gång. 15 länsprojekt har startat, vilket innebär att även mindre kommuner får hjälp att utveckla sina insatser. 100 behandlingsplatser inom den frivilliga vården kommer inom kort att ha inrättats. Ett viktigt arbete har inletts i samarbete mellan socialtjänst och kriminalvård, mot bakgrund av att huvuddelen av de personer som missbrukar intravenöst kommer i kontakt med kriminalvården. Projekt hart.ex. startats vid häkten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att nå samtliga häktade för provtagning och motivationsinsatser. Medel har vidare utgått för att utveckla motivationsarbetet vid kriminalvårdsanstalterna. Jag vill också nämna att särskilt stöd har utgått till Stockholm och Malmö samt till RFHL för insatser beträffande prostituerade missbrukare. En sammanfattande bedömning från min sida är att det under det här året har skett ett mycket aktivt utvecklingsarbete inom narkomanvården utan tidigare motsvarighet. Samtidigt nödgas jag konstatera att det är långt kvar till målet att nå samtliga narkotikamissbrukare. De största problemen finns i storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholmsregionen finns största andelen vuxna injektionsmissbrukare, och här finns också flest HTV-smittade narkomaner. I Stockholm finns också en stor grupp injektionsmissbrukande prostituerade kvinnor. Stockholm har alltså de allra tyngsta problemen. När det gäller vård av unga missbrukare har Stockholms kommun varit ledande i landet med att utveckla vårdinsatserna. Vad gäller vuxna narkomaner är läget mycket mer bekymmersamt. Här nås än så länge bara en mindre del av missbrukarna. Utskottet uttalar att kampen mot aids är en nationell angelägenhet, och att staten här måste ha särskilt ledningsansvar. Jag delar den uppfattningen. Därför har också narkomanvårdsfrågorna haft mycket hög prioritet i aidsdelegationens arbete. Med anledning av den allvarliga situationen i Stockholm har jag haft särskilda överläggningar med företrädare för Stockholms kommun om nödvändigheten att rusta upp narkomanvården snabbt. Eftersom aidsepidemin kan sägas ha sitt centrum i Storstockholmsområdet är det angeläget att massiva och snabba åtgärder sätts in här. Stockholms narkomanvård är inte bara en angelägenhet för stockholmarna, den är en angelägenhet för hela landet. Jag är också beredd att av aidsanslaget satsa resurser på detta. Enligt vad jag har erfarit behandlade socialnämnden i Stockholm i går ett förslag om utbyggnad av LVM-vården för narkotikamissbrukare med två hem om sammanlagt 20 platser. Inom kommunen pågår också konkret planering för att ytterligare stärka såväl öppenvården som olika typer av institutionsvård. Bl.a. gäller det resurser för specialiserade narkomanvårdsinsatser inom socialdistrikten. En annan viktig sak gäller hur personalfrågorna skall kunna lösas vid bl.a. Stockholms läns landstings avgiftningskliniker. Här måste landstinget ta ett stort ansvar. I dag är situationen den, att svårigheterna att rekrytera personal är ett så stort problem att det är svårt att upprätthålla verksamhet. Det förekommer dagligen att missbrukare som söker avgiftning avvisas. Jag har inhämtat att socialstyrelsen aktivt i sin tillsynsfunktion kommer att ta upp dessa frågor. Socialstyrelsen har för övrigt haft överläggningar såväl med Stockholms kommun som med Stockholms läns landsting angående narkomanvårdssituationen inom berörda områden, och de har ett möte också i dag. Socialutskottet påtalar i betänkandet de allvarliga bristerna inom LVM vården, med bl.a. en kraftig reducering av antalet platser för tvångsvård under senare år. Utvecklingen sammanhänger enligt min mening också med svagheter i själva lagstiftningen. Det är anledningen till att socialberedningen nu koncentrerar sitt arbete på en översyn av lagen och dess praktiska tillämpning. Detta arbete skall vara slutfört inom kort. Jag vill nu avvakta socialberedningens betänkande för att kunna göra en bedömning av de fortsatta åtgärderna. En förbättrad lagstiftning bör bidra till att kommunerna ser LVM-vården som en viktig vårdresurs, och det bör i sin tur ge en nödvändig skjuts åt utbyggnaden. Jag vill samtidigt rikta en allvarlig maning till kommunerna att de måste ta sitt ansvar. Låt mig få avsluta med följande. Liksom utskottet ser jag kampen mot aids som en nationell angelägenhet. Jag ser liksom utskottet utomordentligt allvarligt på denna uppgift. Det gäller inte minst narkomanvården. Jag kommer också fortsättningsvis att på lämpligt sätt utforma ett ledningsansvar så att alla goda krafter kan samordnas för att narkotikamissbrukarna skall kunna nås för vård och behandling. Aids är ett hot mot folkhälsan, och kampen för att hejda smittspridningen måste ske med många medel på alla områden.

Herr talman! Det fanns många värdefulla markeringar i socialministerns anförande. Jag noterade särskilt att hon hårt tryckte på att kampen mot aids måste vara en nationell angelägenhet och att Stockholms narkomanvård måste vara en angelägenhet för hela riket. Mot den bakgrunden skulle jag vilja ställa en fråga om anslagen för aidsbekämpningen i framtiden. Under kalenderåret 1987 utges ett speciellt stöd på 50 milj.kr., till aidsarbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men för nästa år finns ännu inte vare sig förslag eller beslut om något sådant regionalt stöd. Socialministern säger visserligen att hon är beredd att ta pengar ur det allmänna aidsanslaget till sådana insatser, och det är bra. Men det allmänna aidsanslaget är 75 milj.kr. och det kan inte räcka till allt. Dessa 50 milj.kr. har spelat en viktig roll för att få fart på värdefulla insatser i de tre storstadsregionerna. Min fråga till socialministern är följande: Är socialministern beredd att se till att det även för kalenderåret 1988 kommer att finnas ett speciellt regionalt stöd, som i varje fall inte skall vara mindre än det som vi har beslutat om för 1987?
Herr talman! Jag tycker också att det var många bra markeringar som socialministern gjorde. Det är värdefullt att socialministern ser så allvarligt på vårdsituationen för narkotikamissbrukare, eftersom det är många års underlåtenhet som har lett till den krissituation som nu råder. Missbrukarvården har varit lågt prioriterad, och man har haft en vårdideologi när det gäller missbrukare som har motsatt sig det nödvändiga tvång som ibland måste tillgripas. Det är bra om vi får en omprövning på denna punkt, och det är bra att mycket sker ute i landet. Socialministern tog upp svårigheterna i lagstiftningen. Jag vill ändå fråga hur socialministern ser på att utvidga indikationerna för omhändertaganden enligt LVM till att gälla även fara för annans liv. Det skulle — också enligt Prot. 1986/87:110 många smittskyddsläkare — vara en hjälp när det gäller att ingripa och omhänderta t.ex. prostituerade missbrukare och HIV-smittade. Man skulle mycket lättare kunna ta hand om dem, och det är viktigt att kunna göra det både för deras egen skull och för att visa ett resolut agerande. Jag skulle alltså vilja fråga hur socialministern ser på den lagstiftningen. Sedan en fråga som var uppe i går men som jag ändå vill nämna nu. Det kommer förmodligen inte att hända ofta att det blir önskvärt eller nödvändigt att ta till tvång när det gäller HIV-test. Men det finns ändå situationer, t.ex. vid sexuella övergrepp, när en person har blivit utsatt för ett fruktansvärt övergrepp och dessutom måste hysa oro för att eventuellt ha blivit smittad med HIV. Det måste väl ändå göras någonting för att införa ett obligatoriskt HIV-test i sådana här fall. Socialministern talade om vårdplatser för narkotikamissbrukare, men även vårdplatser vid omhändertagande enligt smittskyddslagen är ett problem. Enligt smittskyddsläkare försvåras tillämpningen av lagen därför att det inte finns tillräckligt många platser. Även detta är någonting som regeringen måste ta tag i.
Herr talman! Daniel Tarschys har förmågan att med en papegojas envishet ställa samma frågor gång efter gång. Den fråga han nu ställde till mig har han tidigare ställt, och det är naturligtvis inte så att jag kan budgetförhandla i riksdagens kammare. Daniel Tarschys får nöja sig med att få ett besked den dag det kommer en proposition. Till Ann-Cathrine Haglund vill jag säga att det finns en utredning, socialberedningen, som har till uppgift att snabbt se över LVM-lagstiftningen. Då vill inte jag i dag, när ännu inga förslag finns, gå in och säga att jag tycker att lagen skall se ut på ett visst sätt. Jag har tidigare i denna kammare tillräckligt tydligt markerat att jag finner det angeläget att vi får en LVM-lag som är användbar och som kan fungera i fortsättningen. Jag hoppas att den politiskt sammansatta socialberedningen skall komma med förslag till en sådan lag omkring halvårsskiftet. När det gäller testmöjligheter och tvång vid test är det självklart att vi skall följa utvecklingen och om så behövs ändra lagstiftningen. Vad jag sade i går var att det för närvarande inte finns några planer på att ändra lagstiftningen. Men naturligtvis skall vi kontinuerligt följa utvecklingen och bedöma i vad mån vi behöver ändra lagstiftningen för att kunna effektivisera kampen mot aids.

Herr talman! Fru Sigurdsen har alldeles rätt i att jag är mycket envis i denna fråga. Jag har ett intryck av att denna envishet är av ett visst värde. Det kan hända att frågorna är desamma, men jag tror att det är nyttigt att socialministern då och då får vissa frågor. Det är tråkigt om svaren också blir desamma, men jag tycker mig ändå ha kunnat notera att om man ställer en fråga ett antal gånger, så får det effekter på utvecklingen i samhället. Därför anser jag att det är viktigt att då och då ställa sådana frågor. Jag ville genom att ställa denna fråga för min del markera att vi från riksdagen sida — jag tror att jag kan tala för fler än mig själv — inte kommer att se med jämnmod på att — Prot. 1986/87:110 de statliga anslagen för aidsbekämpningen minskar. Socialministern betona — 24 april 1987 de mycket noga att detta är en nationell angelägenhet — inte en angelägenhet enbart för kommuner och landsting.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att socialministern vill ha en LVM-lag som fungerar. Jag hoppas att lagen blir sådan att den ligger i linje med de åsikter vi framfört. Självfallet är det viktigt att följa utvecklingen av testen och den utvidgade testningen. Jag tror emellertid att det är nödvändigt att snabbt ta ställning till frågan om behovet av att vid enstaka tillfällen kunna utföra HIV-tester med tvång. De människor som blir utsatta för ett övergrepp drabbas av ett stort psykiskt lidande. Visst skall även den person som utsatts för ett övergrepp själv undergå ett test. Men det tar ju ändå en viss tid innan antikroppar har bildats. Det minskar naturligtvis oron hos den som blivit utsatt för ett övergrepp om man snabbt kan utföra ett HIV-test. På min fråga om tillgången på vårdplatser för dem som omhändertas enligt smittskyddslagen fick jag inget svar. Detta är också en fråga som man mycket snabbt måste göra någonting åt. Det är svårt för läkarna att över huvud taget följa smittskyddslagen, och de förlorar incitamentet att sätta i gång den procedur som krävs för att omhänderta någon enligt smittskyddslagen, om antalet vårdplatser inte är tillräckligt.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse en viss uppmjukning i dag från socialministerns sida när det gäller möjligheten att med tvång testa förförare. Den saken debatterade vi i gårdagens frågestund. Då verkade statsrådet inte alls intresserad av att över huvud taget tänka sig någon lagändring för att göra tvångstester möjliga. I dag fick vi veta att socialministern trots allt skall följa utvecklingen, och om det skulle behövas framöver kommer tydligen någonting att hända. Jag skulle, herr talman, vilja säga att det behövs en ändring redan i dag. På några få år har sjukdomen aids och HIV-smittan utvecklats från en sjukdom känd för ett fåtal experter till ett skrämmande hot mot en mycket stor del av mänskligheten. I Sverige finns för närvarande ca 1 500 konstaterade fall av HIV-smitta. Det verkliga antalet smittade uppskattas till mellan 5 000 och 10 000. Antalet smittade beräknas bli fördubblat var tolfte månad. Ännu finns som bekant inget botemedel mot sjukdomen aids. De som drabbats av HIV-smitta kommer med all säkerhet att få bära viruset under resten av sin levnad. Herr talman! Jag är mot denna allvarliga bakgrund oroad över hur regeringen hanterar aidsfrågan. Jag anser att de hittills vidtagna åtgärderna och initiativen inte står i rimlig proportion till problemets enorma omfattning. Eftersom inget botemedel är att vänta inom kanske tio år — och man lär vara optimist om man säger tio år — måste samhällets alla resurser inriktas på 45 information, forskning och förebyggande insatser. TV:s Aktuellt redovisade för en tid sedan hur 500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 15-79 år ställde sig till en rad frågor som berör aidsfrågan. Bl.a. visade det sig att 58 20 av de tillfrågade förordade att alla skulle aidstestas. I en kommentar till detta sade då socialministern: Jag tror att de som vet att de är smittade följer läkarnas föreskrifter. Det kan förhoppningsvis vara så. Men det stora problemet är ju att de allra flesta som bär på viruset inte är medvetna om detta. Vi måste väl ändå utgå ifrån att risken för spridning minskar om de som blivit smittade själva vet om det. När det gäller aidstestning måste det ligga i samhällets intresse att utvidga testerna till att gälla låt oss säga alla i åldern 16-55 år. Utskottet hävdar i sitt betänkande att det skulle vara ett felaktigt sätt att hantera de begränsade resurserna i kampen mot aids. I stället är utskottet nöjt med att testning skall komma att erbjudas alla gravida kvinnor, en grupp som säkerligen i stor utsträckning lever i fasta relationer. Jag har självfallet inget emot att gravida kvinnor testas. Men jag tycker att det är en för liten population i denna utomordentligt allvarliga fråga. Ett minimikrav i sammanhanget måste vara att det i samband med alla blodprov utförs HIV-test. Herr talman! I dag talas det allt mindre om riskgrupper. Det står klart att mycket få är undantagna från risken att drabbas av aids. I dag talas det om riskbeteenden. Genom den stora informationssatsningen hoppas uppenbarligen aidsdelegationen kunna förändra människors beteende. Men faktum är att beteenden och attityder som det uppväxande släktet under årtionden närmast indoktrinerats med inte låter sig förändras på kort tid. Aidsdelegationens och vissa landstings informationsmaterial som ibland rubriceras med muntra tillrop av typen ”Lev livet vidare” och försändelser innehållande kondomer till ungdomar bidrar knappast till en förändring av attityder och livsstilar. Jag vill här referera till Dagens Nyheter som på ledarplats skrivit att det är värt arbete och kostnader att nå alla smittade. DN säger vidare: Lika nödvändigt är det att minska promiskuiteten. Detta underlättas inte av att det måste ske parallellt med en intensiv propaganda för kondomer. Herr talman! När det gäller informationen till ungdomar på skolorna har jag i en motion framhållit vikten av att all information betonar livsstilens betydelse i kampen mot aids och att alla skolungdomar får en personlig information om smittan. Utskottet skriver: ”Det är viktigt att livsstilens betydelse belyses i sammanhanget.” Denna formulering hälsar jag med tillfredsställelse, även om jag i min motion önskat att det skulle slås fast att all information från statliga instanser skall beröra livsstilens betydelse för kampen mot aids. Det tryckta ordet är betydelsefullt, men muntlig personlig information är avgjort det mest effektiva. Faktum är att jag så sent som i går fick höra att ungdomar i Stockholmsområdet som går i sista klassen i gymnasieskolan ännu inte nåtts med någon som helst information, utöver den som sänts ut. Så sent som i förrgår hade jag flera telefonsamtal från ledsna och upprörda föräldrar till 8:or och 9:or, dvs. 14 och 15-åringar. Barnen hade efter aidsinformation av skolhälsovården tilldelats kondomer. Vilka signaler ger skolan därmed till 14 och 15-åringarna? Jo, att det är naturligt och normalt att ”ligga med varandra” i 14—-15-årsåldern. Och vem tror att det är den typen av livsstil som behöver främjas eller uppmuntras när HIV-smittan sprider = Prot. 1986/87:110 sig? Carl Bildt tar i gårdagens nummer av Svenska Dagbladet upp skolläkares — 24 april 1987 utskrivning av p-piller till tonårsflickor. Carl Bildt säger att utskrivningen av p-piller måste upphöra. Det kan säkert de flesta tycka vara ett klokt krav. Men inte är det så enkelt att man ändrar beteendemönster bara för att man ändrar de preventiva medlen från p-piller till kondomer. Jag tror inte för ett ögonblick att det över huvud taget är enkelt att komma åt HIV-smittan i vårt land, eftersom dens.k. sexuella friheten, som i själva verket förpassat många in i rena tvångssituationer, etablerat sig som livsstil. Det är därför, herr talman, som jag tycker det är så viktigt att man vågar ta i livsstilsfrågorna. När det gäller den grupp personer som injicerar narkotika intravenöst är situationen mycket allvarlig. Missbruket i sig försätter missbrukaren i en situation som inte är människovärdig. När nu missbrukarna också hotas av aids på ett sätt som kanske ingen annan grupp, måste samhället genom aktiva insatser mobilisera alla krafter och resurser. Även okonventionella grepp måste övervägas och tas. Från kds sida har vi på ett tidigt stadium — och det uppfattades som något oväntat och konstigt på en del håll — förordat att samhället skall underlätta för de personer som injicerar narkotika intravenöst att få tag i rena verktyg. Detta föreslås utifrån utgångspunkten att det nu från samhällets sida måste vara viktigare att hindra HIV-smittans spridning än att hindra narkotikamissbrukare att få tillgång till rena sprutor och kanyler, Mitt motionsförslag när det gäller kanyler och sprutor skiljer sig något från det förslag som kommit från folkpartistiskt håll, men syftet bakom de båda förslagen är uppenbarligen detsamma. Jag är alltså beredd att ställa upp bakom folkpartireservationen, för jag anser att här krävs åtgärder nu. Det är bra att utskottet och socialstyrelsen accepterar den verksamhet som pågår i Lund, där sprutnarkomaner erbjuds möjligheten att byta sina begagnade verktyg mot nya rena. Det hot som ligger i utskottsbetänkandet, när man uttalar att om verksamheten i Lund utökas eller liknande verksamhet inleds på andra håll måste författningsreglering övervägas, tycker jag är olyckligt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motion §0452 yrkande 1 och 2 samt till reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Jag har hamnat under strecket på talarlistan. Det beror på slarv med anmälan före utgången tid. Men jag skall försöka begränsa mig till de sex minuter som är anslagna. Jag vill understryka det Alf Svensson sade om livsstilens betydelse. Jag tror det är nödvändigt att man lyfter fram den starkt i sammanhanget, eftersom den har samband med hela frågan. För det första, herr talman, vill jag säga några ord om vårdfrågan. Den har varit uppe här tidigare, så jag behöver inte vidareutveckla den. Vi har varit eniga i utskottet om att skriva mycket starkt i saken. Vår avsikt är att regeringen skall känna ett krav — men också ett starkt stöd — från riksdagens sida att ta itu med situationen. Jag vill understryka, som har sagts tidigare, att situationen är mycket besvärande. Antalet tvångsintagningar genom LYM har ökat betydligt — sedan 1980 med 22 90 och sedan 1982, när LYM kom, med 17 9. Under samma tid har antalet platser minskat med ungefär 33 Io. 47 Alltså har antalet intagningar ökat men antalet platser minskat. Det är en situation som naturligtvis är ohållbar. För det andra, herr talman, sprider sig HIV-smittan i allt vidare ringar, och situationen blir allt allvarligare. Om detta har vi nu haft en omfattande debatt, och jag tänker inte gå in mer på den saken. Jag vill bara understryka hur allvarligt vi ser på detta och säga något om smittorisken. Vi vet nu mycket väl hur smittan sprids: genom sexuella kontakter, via blodet och från mor till barn. Alla blodprodukter behandlas, så att virus förstörs, och där finns alltså inte några risker. Men för övrigt behöver ju allmänheten inte vara rädd. Det är faktiskt inte farligt att ta i någon och att röra vid varandra. HIV-smittan sprids inte via måltider och via bestick. Den sprids inte genom luften. Ingen blir smittad av att någon spottar eller stänker blod på en oskadad hud. Handdukar, sängkläder eller kläder med fläckar av intorkat blod eller intorkad sperma kan inte sprida smitta. HIV-smitta sprids inte via toaletter eller simbassänger, säger aidsdelegationen i sin broschyr, som jag här refererar till. Jag gör det för att varna för rädslan för att umgås med HIV-smittade vilken dyker upp här och var. Den rädslan är mycket farlig. Vi känner faktiskt till den från två tusen år tillbaka, då man hängde klockor på dem som var spetälska, dvs. leprasjuka, och isolerade den gruppen från människor i övrigt. Det är klart att en sådan situation vill vi inte ha tillbaka. Jag vill vidare referera till två samfund som har stor verksamhet i Zaire och Kongo, nämligen Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet. De har läkare och annan sjukvårdspersonal där, och jag har talat med en av läkarna, som säger: Jag vet faktiskt inte hur många aidssmittade personer jag har opererat genom åren. Ingenting har hänt för personalens del, och jag tycker att det är ett bevis för att man inte behöver känna den rädsla som nu och då dyker upp. Jag har velat säga det i den här debatten därför att jag tycker att det är viktigt. För det tredje vill jag ta upp den reservation som talar om vissa regler i LVM, något som socialministern och andra varit inne på här. I början av nästa vecka har socialberedningen sammanträde — man kan nästan säga att beredningen befinner sig i slutskedet av sitt arbete — och vi skall då försöka komma fram till ett förslag.

För vården av HIV-smittade narkomaner, som är oerhört svår, är dygnskostnaden kanske över 2 000 kr., så nog behöver kommunerna ett stöd i det avseendet. Herr talman! Jag hade till slut tänkt säga någonting om hur viktigt det är med nationell samling i den här frågan. Jag vill från socialutskottet gärna vittna om att vi gör allt vad vi kan för att hålla ihop utskottet, och det är viktigt. Men jag känner att frestelsen hos vissa partier att börja göra markeringar börjar bli litet för stor.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
Herr talman! Jag vill säga till Evert Svensson att vi också tycker att det är viktigt med en nationell samling i arbetet för att begränsa HIV-smittan och aids. Men självfallet måste vi också framföra förslag. Våra synpunkter när det gäller narkomanvården och bristen på vårdplatser har vi framfört i många år — det är fråga om både bristen på LVM-platser och vårdplatser hos enskilda organisationer. Det enda som har hänt är att frågan nu har blivit mer akut i och med att HIV-smitta och aids har tillkommit. Men i fråga om detta görs ju en enig och kraftfull markering från utskottets sida. När det gäller förändringen av LVM-lagstiftningen sker det naturligtvis ett arbete i socialberedningen. Men om man hade tyckt att vårt förslag var bra hade det varit lämpligt att göra denna markering redan nu, nämligen att ett omhändertagande skall kunna ske även vid fara för annans liv. Det är helt uppenbart att t.ex. HIV-smittade prostituerade utgör en fara för annans liv. Man har svårt att göra omhändertaganden dels på grund av bristen på platser, dels på grund av brister i lagstiftningen. Det hade inneburit en snabb hantering av frågan om utskottet nu hade gjort ett uttalande på denna punkt.

Herr talman! Vi vill alla ha nationell enighet när det gäller kampen mot aids. Men frågan är vad vi skall vara eniga om. När vi i fjol krävde avsevärt högre anslag för att effektivisera kampen mot aids kallades detta för särmarkering och för försök att bryta enigheten. Jag tror att det var nyttigt att vi bröt den rådande enigheten och fick en ny enighet på så att säga en högre nivå för ännu större insatser. I år vill vi ha nationell enighet om att tempot måste skruvas upp, att ledningen måste bli mer effektiv och kraftfull och att det behövs en krisstab för att bekämpa denna farsot. Jag hoppas innerligt att vi kan få nationell enighet om just detta.

Herr talman! Jag ville markera detta i slutet av mitt anförande, eftersom jag känner att vi kanske håller på att lämna den enighet som vi hela tiden har eftersträvat. Efter att ha avlyssnat debatten i dag tror jag att jag kan säga att jag hyser ett visst hopp om att vi skall kunna bibehålla denna enighet. Det utesluter naturligtvis inte att det görs en och annan markering. Men det är viktigt att vi håller samman, att vi har så att säga en samlingsregering och att vi i utskottet också kan resonera oss samman. Ann-Cathrine Haglund! Om socialberedningen har frågan på sitt bord, vad kan då en skrivelse till regeringen ha för betydelse i detta avseende just i dag? Vi behandlar ju frågan redan på måndag och har färdiga skrivelser. Sedan vill jag, herr talman, bara än en gång påpeka att moderaterna kräver att vi skall ta bort statsbidraget. Men staten behöver faktiskt ge kommunerna ett bidrag för att de skall klara av denna stora och svåra vårdfråga.
Herr talman! Det är väl ändå en stor skillnad på vad en beredning eller en utredning kommer med och en beställning direkt från riksdagen till regeringen. Det blir en snabbare handläggning om riksdagen beslutar att LVM-indikationerna skall förändras, så att man kan omhänderta någon som utgör en fara för annans liv. Det måste vara ett mycket snabbare och effektivare sätt än att socialberedningen kommer med förslag.

Herr talman! Familjehemmens riksförbund har 1 500 medlemmar och representerar traditionella fosterhem men också storfosterhem, jourhem, veckoslutshem och natthem. Riksförbundet vill bl.a. bevaka och tillvarata omhändertagna barns och ungdomars intressen, stödja och hjälpa familjehemmen — där man som känt ofta ställs inför orimligt svåra problem — och anordna kurser, konferenser och kontaktträffar. Familjehemmens riksförbund är en viktig resurs för samhället, och man behöver statligt stöd för att kunna fullfölja den utbildningsoch fortbildningsverksamhet som man bl.a. bedriver. Reservation 6 handlar om att det är angeläget att familjevården utvecklas genom utbildningsinsatser, om att regeringen bör överväga möjligheter till mera kontinuerligt stöd för verksamhet av det slag som Familjehemmens riksförbund bedriver och om att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Jag yrkar bifall till reservation 6. Organisationen Barnens rätt i samhället, BRIS, som för övrigt nyligen har blivit ett riksförbund, har många verksamhetsgrenar. Det hörs på namnet vad man vill sträva för. Jag vill framför allt lyfta ftam den verksamhet som kallas Barnens egen hjälptelefon. Där har man välutbildade, rutinerade människor som varje år tar emot ungefär 4 000 samtal om barn som far illa. Ungefär hälften av samtalen kommer från barn, och man har gjort den erfarenheten att det mycket ofta är barn som far oerhört illa som väljer det här sättet att slå larm. Där vart.ex. pojken som ringde om att han blev piskad med hundpiska. Sexuella övergrepp har ökat kontinuerligt bland de saker som barnen talar om, t.ex. barnet som hotades att huvudet skulle skäras av och slängas i sopnedkastet om barnet inte gick med på de sexuella övergreppen. Vi har många andra grymheter mot barn, som t.ex. barnet som ringde och berättade om att pappa grillade hans älskade katt i ugnen. Det här är alltså en oerhört viktig verksamhet, och det är angeläget att den får fortgå. Ramarna för det organisationsstöd som utgår under anslaget H 3 bör därför anpassas så att stöd till BRIS kan beviljas. Jag yrkar därför bifall till reservation 7. Reservationerna 9 och 10 handlar om kvinnors missbruk. 1962 skrevs 300 kvinnor ut från våra psykkliniker med diagnosen alkoholism. Tio år senare var det nio gånger så många kvinnor som skrevs ut —2 600. År 1962 hade 90 kvinnor diagnosen alkoholpsykos. Tio år senare hade 200 kvinnor den diagnosen. Alla vet vi att det här dock bara är toppen av ett isberg. Kvinnor döljer ju sitt missbruk, och de söker inte gärna behandling förrän situationen är fullkomligt ohållbar och de är totalt utslagna. Vi vet alltför litet om kvinnors missbruk. Dryckesmönstret hos kvinnorna är ett annat än hos männen, men vi vet inte varför. Vi vet inte heller hur man på bästa sätt skall ta itu med behandling av och stöd till de här kvinnorna. Däremot vet vi med säkerhet att kvinnors missbruk drabbar både födda och ofödda barn i särskilt hög grad. Reservation 9 handlar, som sagt, om behovet av insatser för kvinnliga alkoholmissbrukare. Man hemställer där om att det som anförts skall ges regeringen till känna. I reservation 10 yrkar man att det inom socialdepartementets anslag till utvecklingsoch försöksverksamhet bör avsättas 3 milj.kr. för försöksoch utvecklingsarbete för kvinnor med alkoholproblem. Jag yrkar bifall även till reservationerna 9 och 10.

Herr talman! Också erotiken och sexualiteten är en handelsvara i vårt genomkommersialiserade land. Könshandel bedrivs med samhällets godkännande, trots att prostitution är en av de grövsta formerna av kvinnoförtryck och förnedring. Det är t.ex. inte straffbart att köpa och sälja sexuella tjänster. I skattelagstiftningen betraktas de prostituerade som privata näringsidkare, och de är också skattskyldiga för inkomst av rörelse. Ett sätt att stoppa prostitutionen är att stoppa efterfrågan. När det gäller de prostituerade kvinnorna menar vpk att de skall stödjas och hjälpas för att kunna bryta sitt levnadsmönster. Detta ansåg också socialutskottet vid behandlingen av denna fråga föregående budgetår. I debatten i kammaren sade en socialdemokrat då att de sociala problem som prostitutionen för med sig och den hantering som förekommer i prostitutionens spår är en utmaning mot samhället och kräver att samhället med kraft vidtar åtgärder för att bekämpa ett socialt fenomen. Något resultat av detta uttalande har vi inte sett, varken i form av minskad prostitution eller ökade sociala insatser. I Göteborg har det sedan 1981 funnits en prostitutionsgrupp. Denna grupps målsättning är att försöka få bort gatuprostitutionen och att hjälpa de prostituerade och deras barn till ett vanligt liv. Enligt gruppen har prostitutionen ökat sedan denna verksamhet startade. Det visar bl.a. på hur stort behovet är av olika stödinsatser. I Göteborg prostituerar sig minst 500 kvinnor på gatan varje år. Dessa 500 kvinnor knyter 175 000 prostitutionskontakter med minst 25 000 män varje år. De 500 kvinnorna omsätter omkring 20 milj.kr. varje år i denna verksamhet. Många av de prostituerade kvinnorna i Göteborg är över 40 år och har prostituerat sig i 20-25 år. Prostitutionsgruppen har till viss del lyckats att förmå dessa ”gamla” kvinnor att sluta prostituera sig, men nya flickor kommer ständigt ut på gatan för prostitution. Enligt vad gruppen i Göteborg har erfarit är det en minoritet av de prostituerade kvinnorna som är missbrukare av alkohol eller narkotika. Men de hårda psykiska och sociala förhållanden som de prostituerade lever under gör att de riskerar att dras in i ett missbruk. I Stockholm är förhållandena förmodligen likartade. För några år sedan var antalet missbrukande prostituerade mellan 5 och 8 96 av de gatuprostituerade. Den största gruppen var då de s.k. tillfällighetsprostituerade, dvs. sådana kvinnor som tillfälligt prostituerar sig för att få pengar till vissa saker. Malmöprojektet var framgångsrikt så länge som det varade. När projektet upphörde tog prostitutionen fart igen. Alla tillgängliga exempel visar på ett stort behov av resurser för att stödja, motivera och attitydpåverka både allmänheten och de kvinnor som prostituerar sig. Socialutskottet tycker inte att det behöver göras mer än vad som redan görs. Utskottet tycker att detta är socialtjänstens ansvarsområde och frånhänder sig vidare omtanke. Men det behövs faktiskt mer av stödprojekt och insatser om vi skall kunna komma till rätta med det stora problem som prostitutionen utgör. Med detta yrkar jag bifall till reservation 11. Vpk anser att det också behövs stödprojekt för att stötta arbetslösa invandrarungdomar. Denna ungdomskategori är den mest utsatta och löper den största risken att bli utslagen. Det har pågått en del projekt, men det är inte alls tillräckligt för att möta det stora hjälpbehov som finns. Socialstyrelsen har visserligen påbörjat ett metodutvecklingsarbete; det räcker dock inte för att hjälpa invandrarungdomen. Några större sociala centrala projekt planeras inte. Jag yrkar bifall till reservation 12. Sedan kommer jag till den sista reservationen, som handlar om narkotika. En ny typ av narkotika sprider sig i Sverige, det är det s.k. designer drugs. I USA är en del av de här preparaten klassade som narkotika, men inte här hos oss. Under förra året beslagtogs den narkotikaliknande drogen MDMA, den s.k. Ecstasy, i Stockholm. I detta mål frikändes de båda tilltalade då domstolen ansåg att ”utredningen — — — visar inte med säkerhet att tabletterna utgör narkotika i narkotikastrafflagens mening”. De beslagtagna tabletterna lämnades t.o.m. tillbaka till de åtalade. De s.k. designer drugs är farligare än vanlig narkotika. De tillverkas genom att man gör små förändringar i molekylen hos en kontrollerad substans. Resultatet kan bli ett ämne som är 20 till 4 000 gånger starkare än heroin. Det betyder att en ”normal dos” för en heroinist motsvaras av ett saltkorn eller mindre. Ett par milligram är en dödlig dos. Dessa droger kan tillverkas och användas legalt. Nya droger av denna typ finns inte på vår narkotikaförteckningslista. Mera som ett kuriosum kan jag berätta att när narkotikapolisen i USA gör en husrannsakan i lokaler där dessa substanser finns eller framställs, så måste polisen vara iförd skyddsdräkter av samma slag som används vid sanering av BC-stridsmedel. Polisen måste skydda sig mot inandning av luftburna spårämnen och damm från dessa rusmedel. De vinster man kan få ut av denna tillverkning är hisnande. För en kostnad på 2 000 dollar för utrustning och kemikalier är det möjligt att tillverka 3-metyl-fentanyl för ett värde av 1 biljon dollar. Kemisterna behöver varken bry sig om vallmofält eller löpa gatlopp hos tullen. Redan ett gram av 3-metyl-fentanyl är tillräckligt för att göra en miljon doser knark. En enda insats i ett laboratorium kan ge pengar för hela livet. Heroinister betalar upp till 40 dollar för varje dos fentanylderivat. Det finns tillräckligt många skrupelfria kemister och andra för att denna verksamhet skall hållas i gång både i vårt land och på andra ställen i världen. Den finns redan som ett stort problem i USA. Det är bara en tidsfråga innan vi har samma problem här. Vi kommer några år efter i vårt land, men utvecklingen här är tyvärr precis densamma som i USA. Därför anser vpk att det vore bra att redan nu se över narkotikastrafflagen när det gäller definitionen av narkotika så att dessa droger åtminstone klassas för vad de är, nämligen narkotika av den värsta och farligaste sorten. Hur länge skall det dröja innan ansvariga myndigheter inser att det här är ett problem som man måste åtgärda? Nu sticker man huvudet i busken och hoppas att inget ont i detta hänseende skall hända här hos oss. Om man tror det har man enligt mitt förmenande en mycket dålig verklighetsuppfattning.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

Herr talman! Vi är nu åter inne på väldigt svåra frågor. Samhället har flera organ för att handlägga dessa frågor. Förutom socialstyrelsen har vi Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, CAN. Vi har vidare BRÅ, som nämnts tidigare i debatten. Vi har också AN-nämnden, som tidigare arbetat under socialstyrelsen som ett råd. Det är socialministern som är ordförande i nämnden. Till nämnden har knutits en särskild beredningsgrupp med Anna Lindh från SSU som ordförande. Man förbereder en omfattande kampanj som riktar sig till ungdomen. Jag hörde alldeles nyss att det förbereds ett sammanträffande mellan riksdagsledamöter och ungdomar, vid vilket man skall diskutera drogfrågan. Vi har vidare socialtjänsten, vars huvuduppgift är att ta itu med de frågor vi här diskuterar. Vi återkommer i betänkandet ofta till detta. Herr talman! Klockan börjar närma sig 14.00 då ärendebehandlingen skall sluta, och jag tänker inte överskrida den tidpunkten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet. Innan jag lämnar talarstolen skulle jag återigen med moderaterna vilja ta upp statsbidragsfrågan. Vad menar ni egentligen? Vad är syftet med att yrka avslag på förslaget om ett statsbidrag på nästan 1 miljard kronor, ett bidrag som kommit till för att stärka denna del av vår socialvård? Detta bidrag skall nu sopas undan — på två år skall det vara borta! Samtidigt laborerar ni med ett litet extra anslag och framhåller frivilligorganisationernas betydelse. Men om man slopar det stora anslaget, blir naturligtvis bidragen till frivilligorganisationerna mindre, och därmed minskar också dessa organisationers möjligheter att ge vård. Detta gäller bl.a. LP-stiftelsen. Kommunerna har fått detta anslag för att själva kunna betala både den slutna och den öppna vården. Kommunerna har fått stor frihet när det gäller att disponera anslaget. Det kan faktiskt diskuteras hur stor denna frihet skall vara. Det kan bli nödvändigt att i någon mån öronmärka anslaget för att man skall få vården att fungera. Jag sade när vi diskuterade aidsfrågan att situationen inom vården är prekär och att kommunerna inte satsat tillräckligt på vården. Enligt de uppgifter vi fått minskar den tunga vården, medan frivilligvården och den vård som organisationer tillhandahåller ökar. Vi har ingenting emot att frivilligorganisationer arbetar med vård, men samhället måste se till att också den tunga vården fungerar. Moderaterna föreslår alltså att ett stort bidrag till vården skall slopas, men samtidigt kräver man att vården skall intensifieras och bli bättre. Jag får, herr talman, inte det hela att gå ihop. Med dessa ord yrkar jag än en gång bifall till socialutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat jordbruksministern om han är beredd att redogöra för arbetsläget inom Nordiska ministerrådet när det gäller att fullfölja uppdraget beträffande Nordiska rådets rekommendation nr 22 från år 1985 om drogproblemen i trafiken samt om när han avser att inför Nordiska rådet kunna redovisa avslutat arbete. Interpellationen har överlämnats till mig. Nordiska rådet antog i mars 1985 den rekommendation det här är fråga om. I den rekommenderas Nordiska ministerrådet att för det första låta utreda omfattningen av drogproblemet i trafiken i de nordiska länderna. För det andra rekommenderas ministerrådet att utveckla metoder som ger möjligheter för snabb och effektiv analys av förekomsten i organismen av narkotika och andra medel som inverkar på det centrala nervsystemet. Beredningen av rekommendationen har inom Nordiska ministerrådet lagts på Nordiska socialpolitiska kommittén och Nordiska trafiksäkerhetsrådet. Nordiska socialpolitiska kommittén har i sin tur remitterat rekommendationen till Nordiska nämnden för alkoholoch drogforskning, NAD. Som kortfattat framgick av Nordiska ministerrådets meddelande till Nordiska rådets senaste session anordnade NAD i november förra året ett forskarmöte med anledning av rekommendationen. Vid mötet redovisades de nationella studier av problemets omfattning som gjorts och fortfarande pågår. På forskarnivå rådde vid mötet enighet om ett flertal förutsättningar för att tillförlitliga prov skall kunna göras av om en person varit påverkad av andra droger än alkohol. Även frågan om koncentrationsgränser i blod för andra droger än alkohol diskuterades. Man ansåg bl.a. att det var praktiskt mycket svårt att införa sådana gränser för legala droger som används som läkemedel. Vad avser illegala medel ansåg vissa forskare att vissa låga gränsvärden borde fastställas, medan andra ansåg att det borde räcka att fastställa förekomst i kroppen hos en person av den illegala drogen. NAD har ännu inte haft tillfälle att ta ställning till rapporten från forskarmötet, än mindre Nordiska socialpolitiska kommittén eller Nordiska ministerrådet som sådant. Vad gäller den senare delen av Elver Jonssons fråga ankommer det inte på mig eller något svenskt statsråd att ensam avgöra när en slutredovisning av arbetet med rekommendationen skall göras inför Nordiska rådet. Detta avgörs av Nordiska ministerrådet i dess helhet på grundval av ställningstagandena i de olika nordiska organ som är inblandade i beredningen. Ministerrådet kommer i vanlig ordning att lämna meddelande om läget med anledning av rekommendationen till Nordiska rådets session nästa år. Min nuvarande uppfattning är att det knappast kan bli fråga om en slutredovisning redan till sessionen år 1988.

Herr talman! Drogmissbruket i trafiken är omfattande. Det kostar oerhört — 24 april 1987 mycket i mänskligt lidande och ekonomiska uppoffringar. Bara i Sverige omkommer omkring 800 människor varje år. De internationella siffrorna uppgår till ungefär 200 000 dödade i trafiken varje år. En stor del av dessa olyckor har ett nära och klart samband med drogmissbruk. Det gäller såväl alkohol som narkotiska preparat. Nu kan man säga att situationen i Norden är förhållandevis positiv vid en internationell jämförelse. Vi har en sträng lagstiftning i kombination med ett långt gående trafiksäkerhetsarbete. De nordiska länderna, inte minst Sverige och Norge, har för många andra länder utgjort en förebild, speciellt när det gäller alkoholrelaterade olyckor. Det kan nämnas i sammanhanget att vi har haft vår särskilda promillelagstiftning i över 40 år nu. För ett par år sedan lade den svenska regeringen fram ett förslag som uppfattades som en uppmjukning av gällande restriktiva påföljder vid rafikonykterhetsbrott. Men reaktionen, herr talman, i den allmänna debatten — också här i Sveriges riksdag — blev så kraftig att regeringen fann för gott att återkalla sitt eget förslag. Nu upplever jag att det också i regeringskretsar finns en något bättre stämning för den här allvarliga frågan. Förslaget om att beslagta fordon i vissa fall är ett uttryck för detta. Kontraktsvård kan vara ett bra komplement, förutsatt att den fylls med ett reellt innehåll och att den inte urholkar tanken på en sträng påföljd vid brott mot trafiknykterheten. Den komplikation som vi nu har är att narkotikan har förvärrat bilden. Det | är därför som socialoch miljöutskottet rekommenderade Nordiska rådet att | enhälligt bifalla det förslag som jag medverkade i. Vi föreslog att man skulle utreda omfattningen av problemen men också utveckla metoder för att snabbt och effektivt analysera situationen så att man kan komma åt problemen. Socialoch miljöutskottet i Nordiska rådet slog fast att narkotikamissbruket i de nordiska länderna har ökat på ett skrämmande sätt under de tio år som gått sedan rådet antog rekommendationen om märkning av trafikfarliga medel. Man sade att det är inget tvivel om att sådana medel radikalt nedsätter körförmågan, att det blir längre reaktionstider, sämre uppmärksamhet, nedsatt förmåga att iaktta ljus och ljud och en klart försämrad förmåga att följa föremål i rörelse. Nordiska rådet beslöt också enhälligt att Nordiska ministerrådet skulle ta tag i frågan. Det sades också i debatten att detta snabbt bör leda till resultat. Det är därför jag ställt min fråga drygt två år efter detta beslut. Så får vi då svaret, herr talman, vilket jag tackar statsrådet för, även om jag konstaterar att det inte sade så mycket. Det var mera en redovisning av en fråga än en redovisning av vad som arbetats fram under tiden. Det är naturligtvis inget fel att remisserna görs, men visst ser det litet tunt ut. Statsrådet säger själv att det är ett kortfattat besked från ministerrådet om vad som har hänt under denna tvåårsperiod. Man talar om ett forskarmöte, osv. Mitt intryck är att detta på något sätt går för långsamt. Min första följdfråga till socialministern — som i dag svarar för den nordiska samarbetsministern — är om inte statsrådet ändå känner en oro i grundfrågan. Det 59 borde finnas anledning att lägga på ett kol extra. Man blir naturligtvis litet bekymrad när statsrådet Sigurdsen avslutar med att säga att hennes uppfattning är att det knappast kan bli någon slutredovisning ens vid Nordiska rådets session nästa år. Min andra följdfråga blir då: Vad tänker regeringen göra för att höja tempot i det här arbetet? Om det är så att statsrådet kommer att säga det jag förutsätter, att hon är oroad över sakläget, finns det naturligtvis anledning att försöka raska på i den här frågan. Därför skulle jag vilja att fru Sigurdsen kompletterar sitt svar med att säga: Detta tänker vi göra för att denna svåra fråga ändå skall kunna komma till en rimlig lösning!
Herr talman! Elver Jonsson säger att det inte var mycket konkret i svaret. Jag vill då hänvisa till att Elver Jonssons fråga gäller att man skall redovisa arbetsläget i Nordiska ministerrådet i fråga om det här uppdraget. Det är vad jag har gjort. Jag har redogjort för arbetsläget. Jag har också i svaret talat om att det har varit ett forskarmöte, som jag tycker har varit väsentligt för att få in synpunkter. NAD kommer att ha sitt nästa sammanträde i juni i år och kommer då naturligtvis att vidarebehandla ärendet. Nordiska socialpolitiska kommittén har sitt sammanträde i oktober i år, och jag har sagt att jag inte tror att det är rimligt att tänka sig att en slutredovisning kan ske till Nordiska rådets session 1988. Men jag skall naturligtvis vidarebefordra Elver Jonssons synpunkter till ministern för det nordiska samarbetet.
Herr talman! Jag tackar för viljeyttringen att statsrådet är beredd att göra en särskild ansträngning för att en redovisning skall kunna komma fram snabbare. Jag tar det som ett löfte. Sedan har jag inte antytt att svaret skulle vara på något sätt inkorrekt. Det var säkerligen helt i sin ordning. Det som var litet dystert var att det fanns så litet att redovisa i fråga om arbetsläget. Fru statsrådets löfte om att försöka höja tempot uppfattar jag så att det inte utesluter en redovisning till Nordiska rådets nästa session. Det är min förhoppning att arbetet kommer att gå snabbare än om den här lilla diskussionen inte hade kommit till stånd.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om regeringen är beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att motverka missbruket av ”T-röd”. ”T-röd” är ett av flera firmamärken för en rad produkter med i princip samma kemiska sammansättning. De har godkänts av socialstyrelsen som alkoholhaltiga preparat. Sådana godkända preparat får säljas fritt. De får dock inte säljas i fall där det finns särskild anledning att anta att de skall användas i berusningssyfte. Olovlig försäljning och olovlig rening medför straffansvar. Ett alkoholhaltigt preparat innehåller som regel flera denatureringsmedel. Avsikten med denatureringen är att förhindra förtäring. Trots denaturering förekommer missbruk av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som säljs i den allmänna handeln. För att få en överblick över detta missbruk har socialstyrelsen vid ett par tillfällen under de senaste åren gjort förfrågningar hos kommunerna. Den senaste enkäten avsåg förhållandena våren 1985. Slutsatsen av enkätsvaren var enligt styrelsen att missbrukets omfattning var ungefär densamma som vid föregående undersökningstillfälle år 1983. Vissa regionala förskjutningar hade dock skett. Jag har från socialstyrelsen inhämtat att en ny kommunenkät nu kommer att genomföras. Styrelsen följer alltså utvecklingen kontinuerligt. Från några kommuner har under hand rapporterats att missbruket av ”T-röd” och liknande preparat har ökat på senare tid. Givetvis är detta oroande. Förutom att söka minska missbruket genom att bl.a. begränsa tillgängligheten handlar det i grunden om att med olika åtgärder motverka alkoholmissbruket som sådant i samhället. Här har bl.a. socialtjänsten ett stort ansvar. Kommunerna måste t.ex. svara för att de tyngst belastade missbrukarna ges vård och behandling. När det gäller att bedöma om ett alkoholhaltigt preparat skall få säljas eller inte måste olika synpunkter vägas samman. Det kan t.ex. gälla att väga missbruksrisken mot preparatets nytta och möjligheten att ersätta det med något annat preparat. För främst hushållsändamål finns det ett behov av ett alkoholhaltigt preparat som kan användas som rengörings-, lösningsoch frostskyddsmedel samt som brännvätska. Ett sådant medel är ”T-röd”. Det är svårt att ersätta ”T-röd” med något annat lika användbart preparat för vilket risken för missbruk är mindre. Just nu genomför socialstyrelsen ett omfattande utredningsarbete för att finna bättre denatureringsmedel. Resultatet av detta arbete kan förhoppningsvis medföra att alkoholhaltiga preparat av typ ”T-röd” kan göras mer avskräckande att förtära. Jag kommer att ingående följa den fortsatta utvecklingen av missbruket av ”T-röd” och andra liknande preparat.